Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Den nuvarande regeringen har en strävan att avreglera, förenkla och underlätta för medborgarna. Jag har i min fråga tagit upp ett exempel som har skapat irritation. Men det är tydligt att det är fel i anvisningarna. Statsrådet är försiktig här och kallar det för misskrivning. Jag skulle vilja säga att det är en felaktig information. Det innebär med andra ord att en del av de allra yngsta personerna har lämnat deklarationer via sina föräldrar. Det kostar pengar för staten att hantera en deklaration. Deklarationen skall registreras, granskas, eventuell fyllnadsinbetalning skall registreras och det skall komma beslut om taxering. Till sist skall en slutskattesedel sändas ut. Det tar tid för skattemyndigheterna att handlägga det här. Det är förhoppningsvis, om jag får säga så, inte så många som har lämnat in deklaration i onödan. Är det så, statsrådet, att det inte finns någon risk för förseningsavgift om man inte har lämnat in sin deklaration enligt anvisningarna i deklarationsbroschyren?

Fru talman! I slutet av svaret sade statsrådet att bedömningen av om preliminär skatt skall innehållas eller inte skall göras på banknivå och inte på kontonivå. Vi kan anta att det lilla barnet har fått 1 000 kr. från morfar och 500 kr. från farmor men att de har satt in dessa pengar på olika banker. Vad händer då?

Fru talman! Jag var borta förra veckan, jag var utrikes. Jag ställde frågan veckan dessförinnan, och jag har faktiskt ställt den till arbetsmarknadsministern. Någonstans under resans gång har det ändrats. Så kan det gå! Min tanke med att ställa frågan till arbetsmarknadsministern var ju som sagt att detta var en arbetsmarknadsfråga, men frågorna tangerar ju ofta flera departement. ''Medan gräset växer dör kon'' är ett gammalt talesätt, som verkligen har relevans i det här sammanhanget. Vi har en bra modell på gång, en modell där vi skall kunna gå in med statliga pengar. Inköp av rullande materiel skall nu kunna betraktas som infrastruktursatsningar. Det är nu bara en tidsfråga, och det är det som är problemet -- det är en tidsfråga även för ABB Railcar i Ö-vik. Det är verkligen en tidsfråga. Frågan är om kon inte hinner dö innan vi sätter in de resurser vi kan komma att sätta in.

Fru talman! Jag är medveten om detta. Vi är också båda två medvetna om SJ:s ekonomi och SJ:s sätt att resonera om de investeringar som behövs. Skall vi vänta på SJ i det här sammanhanget tror jag att vi får vänta förgäves. Jag inser att vi inte kan komma så långt i den här debatten. Jag hör att kommunikationsministern fortfarande är ängslig för att dras inför konstitutionsutskottet, så jag säger som min partikollega Birger Andersson sade förra veckan: Jag vill absolut inte åstadkomma något sådant. Därför tackar jag för det här svaret.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att det ur miljösynpunkt bästa tänkbara alternativet beträffande den planerade E 4-genomfarten i Norrköping skall förverkligas. Norrköping fastställdes av vägverket den 27 april i år. Arbetsplanen har överklagats. När ärendet har överlämnats till regeringen kommer regeringen omgående att inleda en beredning av ärendet, och arbetsplanen kommer att prövas ingående och omsorgsfullt, bl.a. ur miljösynpunkt. När regeringen kommer att fatta beslut i ärendet kan jag för närvarande inte ge besked om.

Fru talman! Lars Stjernkvist undrar hur man skall tolka mig. Man skall naturligtvis lyssna till vad jag sade. Jag fick i min hand när jag lämnade kammaren efter den förra frågedebatten i samma ärende av en av ledamöterna ett dokument som var en sammanfattning av en offert från ett företag, som där sade sig kunna bygga en tunnel mycket billigt. Det jag då lovade var att regeringen skulle studera detta om ärendet överklagades. Nu fastställdes planen så sent som i går. Ärendet har ännu inte influtit till departementet. Det är då litet svårt att här i kammaren i dag ha synpunkter på detta material. Regeringen har en något annan rutin att försöka tränga in i de ärenden som överklagas. Jag kan försäkra Lars Stjernkvist att ärendet kommer att studeras mycket noggrant och med beaktande av alla tänkbara relevanta aspekter.

Fru talman! Först säger Lars Stjernkvist att han inte vill att jag skall föregripa den prövning som nu strax skall ha sin början. Sedan ställer han en antal mycket komplicerade detaljfrågor på just detta tema, vilkas besvarande skulle vara att föregripa prövningen. Jag tänker inte svara på några frågor om vad som skulle tänkas vara möjligt. Det enda jag kan säga är att regeringen kommer att pröva alla relevanta aspekter i detta ärende för att komma fram till ett beslut som är väl avvägt ur alla de aspekter som vi har att ta hänsyn till vid hanteringen av den här typen av ärenden.

Fru talman! Mitt svar på denna fråga är att det dokument som jag fick vid detta tillfälle, kommer jag att överlämna till handläggarna för att vägas in i den samlade bedöming som skall göras i ärendet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Som Mats Odell sade har jag tidigare ställt en fråga om postens utveckling i Ånge. Det svar jag fick av kommunikationsministern den gången var rätt vilseledande. Jag fick den uppfattningen när jag lyssnade på kommunikationsministern att det faktiskt inte var så farligt för Ånge. Verksamheten skulle bli kvar med vissa indragningar. Men så är det ju inte. De förslag som ligger innebär i praktiken att postens verksamhet i Ånge i stort sett upphör. Kvar blir brevbärarna och några få personer i paketsorteringen under en övergångsperiod, såvitt jag kan se. Studerar man konceptet ser man helt tydligt att det inte finns någon långsiktig strategi att behålla någonting annat än brevbärarna i Ånge. Anledningen till att jag tar upp en så begränsad och lokalt förankrad fråga är att det faktiskt innebär en total katastrof i en så liten kommun som Ånge. Vi får följdeffekter när det gäller SJ:s verksamhet och även för det lokala privata näringslivet. Regeringen har tidigare deklarerat -- åtminstone har de partier som ingår i regeringen sagt detta -- att statliga verk också skall ta ett regionalpolitiskt ansvar. När det gäller den miljöpolitiska aspekten, som här innebär att man går över från ett miljövänligt transportmedel till att frakta med flyg och järnväg, har regeringen i budgetpropositionens bilaga sagt att de statliga verken framöver skall ta också ett miljöpolitiskt ansvar.
Fru talman! Först och främst har jag noterat i massmedia att Hans Stenberg har anklagat mig för att vara vilseledande. Jag skulle vara intresserad av att få veta vad som är vilseledande i mitt svar. Där står det att en av de fyra kvarvarande terminalerna är den i Ånge. På terminalen i Ånge kommer emellertid neddragningar att ske. Postverket ser även över uppsamling och sortering av brev m.m. i Ånge. Även i denna verksamhet kommer det att ske neddragningar. Jag frågar Hans Stenberg: Kan detta sägas tydligare? Jag noterar att han uppfattade det hela som att det inte var så allvarligt. Jag vågar ändå hävda att klarare än så här kan man inte uttrycka sig i ett frågesvar. Sedan till frågan om miljövänlighet. En av utvecklingstrenderna är att de företag som har stora volymer post i ökad utsträckning använder sig av elektronisk post. Man överför alltså post elektroniskt och trycker och kuverterar den nära utdelningsorten. Något mera miljövänligt transportsätt än att använda sig av televerkets ledningar har jag mycket svårt att tänka mig. Det andra är att företagen mer och mer efterfrågar snabba leveranser från dörr till dörr. Regeringen kan inte tvinga företagen att av regionalpolitiska eller andra skäl utnyttja särskilt arbetskraftsintensiva transportmedel. Det ligger inte i tiden. Jag tror inte ens att Hans Stenbergs eget parti är inne på en sådan linje. Tvärtom är detta en uppföljning av den politik på transportområdet som socialdemokraterna startade under Georg Anderssons ledning. Jag tror ändå, fru talman, att det är viktigt att svenskt näringsliv och även svenska verk är effektiva i sin hantering. Här har posten tagit ett regionalpolitiskt ansvar och blott och bart av det skälet behållit terminalen i Ånge.
Fru talman! När det gäller vilseledande rör det sig naturligtvis om en värdering av ord. Det är tydligt att Mats Odell och jag har helt olika uppfattningar om vissa saker. När kommunikationsministern säger att posten har gjort en aktiv regionalpolitisk insats i Ånge då den minskar antalet anställda från 175 till 12--15 personer, förstår jag att kommunikationsministern känner sig påhoppad. Kallar man den minskningen för en aktiv regionalpolitisk insats vilseleder man. Det står jag för. Det är inte alls fråga om att posten inte skall rationalisera och bedriva en effektiv verksamhet. Men jag vill faktiskt ifrågasätta om det är effektivare att köra med lastbil än att använda sig av järnväg. Med tanke på samhällsekonomin vill jag påstå att det inte är det.
Fru talman! När man talar om en aktiv regionalpolitisk insats måste detta naturligtvis ses ur ett dynamiskt perspektiv. Vad hade hänt om man inte hade gjort detta? Då hade denna central icke funnits kvar i Ånge. Beslutet att över huvud taget låta denna verksamhet finnas kvar är en aktiv regionalpolitisk insats. Jag står för detta. Sedan beklagar jag att inte flera kan beredas arbete när det gäller just verksamheten i Ånge. Men, som sagt, utan en aktiv regionalpolitisk insats hade denna central inte funnits kvar.

Fru talman! Då kan jag konstatera att kommunikationsministern har ändrat sig sedan vi förra gången stod i den här talarstolen. Vid det tillfället sade nämligen kommunikationsministern att det är viktigt att posten har en effektiv verksamhet. Han sade att posten måste vara effektiv i sin kärnverksamhet. Det är det bästa sättet, hette det, att garantera att den kan åta sig sina viktiga sociala och regionalpolitiska uppgifter. Så för en månad sedan hade kommunikationsministern uppfattningen att posten hade sådana uppgifter. Har regeringen ändrat ståndpunkt i denna fråga?

Fru talman! Om man utgår ifrån vad kommunikationsministern har skrivit i svaret är det vägverket och banverket som skall se till att det blir en riktig fördelning. Då vill jag bara konstatera vad SJ för närvarande gör i Ånge. SJ säger upp folk, och vägverket är på väg att lägga ned sitt centralförråd. Postens neddragning kommer att innebära att SJ:s verksamhet i Ånge minskar ytterligare, och det torde väl knappast leda till att man har någonting att se fram emot. Sammanfattningsvis: Om jag förstår rätt tänker regeringen inte göra någonting åt situationen i Ånge. Har jag uppfattat det hela riktigt?

Fru talman! Arne Kjörnsberg har frågat mig vilken form av övergångslösning för handeln med textil och konfektion som regeringen eftersträvar när Låt mig först understryka att fri handel mellan olika länder är till fördel för alla parter. För u-länderna är det särskilt viktigt att få möjlighet att exportera sina produkter till de utvecklade länderna. Denna inställning präglar också Sveriges hållning i de nu aktuella GATT-förhandlingarna. För u-länder är det ofta dessutom viktigt att kunna exportera just tekoprodukter. Genom ett framtida medlemskap i EG kommer Sverige att kunna medverka till ökad frihandel såväl mellan europeiska länder som i förhållande till u-länder. Som medlem av EG kommer Sverige att ingå i en tullunion. Vi kommer också att ansluta oss till EG:s gemensamma handelspolitik med särskilda tullättnader och preferenssystem för u-länderna samt importbegränsningar för viss tredjelandsimport i form av kvoter eller kontingenter. Vi kommer att anpassa våra tullar till dem som då gäller i EG. En anpassning till EG:s handelspolitik på tekoområdet innebär förändringar på en rad olika områden, såsom tullnivåer, GSP och importkvoter. För tekoområdet är våra genomsnittliga tullar i dag högre än EG:s. Om en anpassning skulle ske till dagens EG-tullar skulle vi alltså få sänka våra. I gengäld upprätthåller Sverige -- till skillnad från Eftersom reglerna på de områden som jag har nämnt håller på att förändras, är det i dag svårt att säga vad en anpassning till EG:s regler mera exakt kommer att innebära för svensk del och att överblicka totaleffekten av en svensk anpassning. Det innebär att de nuvarande begränsingskvoterna för teko, som är individuella för varje EG-land, avskaffas. I stället införs gemensamma EG-kvoter. En viss anpassning har redan påbörjats, men det står inte helt klart hur EG:s begränsingssystem kommer att fungera efter den 1 januari 1993. Bilden påverkas också av Uruguayrundan. I enlighet med det övergångsarrangemang på tekoområdet som förhandlats fram inom ramen för rundan, skall handeln med tekovaror successivt liberaliseras, och alla begränsingar skall vara avskaffade den 1 januari 2003. Vi kan alltså räkna med att EG kommer att ha kvar vissa begränsningar på tekoområdet fram till detta datum. Hur vi på svensk sida bäst bör anpassa oss till EG:s då gällande handelspolitik på tekoområdet blir en fråga i medlemskapsförhandlingarna. Skillnaderna mellan den regim som då gäller i EG och vår egen kommer att beaktas i förhandlingarna. Detta gäller även frågan om ett eventuellt temporärt återinförande av tekobegränsningar eller fortsatt begränsningsfri import inom ramen för något övergångsarrangemang. Den måste ses i relation till de sammantagna effekterna på tekoområdet såväl för egen, svensk, del som för våra handelspartner. Men vi måste också se till effekterna i ett större handelspolitiskt sammanhang. Jag kan i sammanhanget också nämna att kommerskollegium har fått i uppdrag att, i samråd med branschen, analysera tänkbara effekter av en övergång till EG:s regler på tekoområdet. Det är mot den bakgrunden för tidigt att i dag säga hur vi kan komma att agera i medlemskapsförhandlingarna och hur en eventuell övergångslösning skulle kunna utformas.

Fru talman! Jag har all respekt för att statsrådet inte kan säga vilken situation som vi kommer att hamna i. Men det har jag inte heller bett att få reda på. Jag har bett att få reda på vilken strävan regeringen och statsrådet har. Har statsrådet för avsikt att verka för att vi vid ett eventuellt medlemskap fr.o.m.1995 och framåt till dess EG har avvecklat sina importrestriktioner skall ha dem, eller avser statsrådet att verka för att vi inte skall ha dem? Det är detta som min fråga gäller. Om statsrådet säger att han med hänsyn tagen till de kommande förhandlingarna inte vill ha någon åsikt om det eftersom han då förstör förhandlingssituationen, då har jag respekt för det, men inte för det här.
Fru talman! Jag kan vara mycket mer precis i svaret, och det framgår också av det skrivna svaret. Min strävan kommer att vara att verka för största möjliga frihandel. Men därmed är icke sagt att vi kommer att kunna slå vakt om en ordning som innebär att vi inte har några som helst kvoter. Därför vill jag också bevaka frågan om internhandeln inom EG. Men vi avser, det kan jag försäkra, att verka för största möjliga frihandel. Däri ligger att vi kommer att verka för att vi icke kommer att återinföra kvoterna. Men vi kan tvingas kompromissa på denna punkt i slutskedet.

Fru talman! På nytt vill jag säga att jag har all respekt för att statsrådet inte kan uttala sig i det avseendet. Det här ligger ju i förhandlingarna. Dessutom var det inte detta som jag avsåg med min fråga. Jag håller med statsrådet om att det vore ett idealtillstånd om det inom GATT-ramen gick att få bort alla restriktioner. Men det är inte utgångsläget. Från EG har det ju sagts att man skall behålla sina importrestriktioner till år 2002. Såvitt jag förstår strävar statsrådet efter att vårt land är medlem fr.o.m. 1995. Därför frågar jag: Vill statsrådet att svenska tekoföretag skall ha samma konkurrensförutsättningar som deras konkurrenter i Europa? Statsrådet har inte för avsikt att verka för det, utan statsrådet har för avsikt att verka för att vi inte skall ha några restriktioner. Våra konkurrenter i Tyskland, Frankrike och andra länder däremot skall ha sina restriktioner. Det är tydligen det budskap jag skall ta med mig hem och som jag skall förmedla till de människor som är verksamma i de företag som tidigare nämnts.

Fru talman! Alldeles klart. Jag skall uttrycka mig mycket tydligt: Om det inte vore av hänsyn till det skydd som svensk tekoindustri behöver, skulle vi avskaffa alla tullar och kvantitativa restriktioner för textilimporten från den ena dagen till den andra. Man har att avväga skyddsintressen mot konsumentintressen såväl på det här området som på många andra områden.
Fru talman! Ja, men vad betyder detta för konsumenterna? Kan statsrådet uttrycka det här i kronor och ören? Eller handlar det bara om fröjden att få köpa kläder som är tillverkade på andra sidan jordklotet?
Fru talman! Jag kan inte kvantifiera. Men jag skall uttrycka mig så precist som möjligt. Följande står alldeles klart: Ju friare handel, desto större konkurrens på den egna marknaden. Dessutom blir det större prispress och större fördelar för kosumenterna -- allt annat är lika.
Fru talman! Jag skall inte anstränga talmannen vad avser hennes förtroende för oss ledamöter särskilt mycket mera. En enda fråga till har jag dock. SPK har fått i uppdrag att granska vad ett slopande av importrestriktionerna betyder för den svenska prisnivån. SPK:s undersökning skall vara klar, om jag minns rätt, före jul i år. Hittills är det inte helt tvärsäkert -- jag uppskattar att statsrådet valde att vara försiktig i föregående svar -- att, som en del påstår som verkar på den här marknaden, importrestriktioner leder till att det blir si eller så många tusentals kronor billigare. Så till min fråga: Skulle statsrådet vilja medverka till att nämnda undersökning fort kommer fram? Dessutom undrar jag om statsrådet i så fall tycker att den kan vara ett väsentligt underlag för de förhandlingar som statsrådet skall föra på det här området.
Fru talman! Jag känner inte till det exakta läget beträffande nämnda utredning. Men givetvis känner jag till utredningen. Jag skall gärna verka för att det så snabbt som möjligt blir ett resultat, och i än högre grad skall jag verka för att resultatet av utredningen blir så gott som möjligt. Jag delar uppfattningen att utredningen kan vara en god utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Innan jag går in på det som sades i svaret vill jag nämna att jag här har ett material som i går i samma fråga överlämnades vid en uppvaktning, demonstration, vid österrikiska ambassaden. Jag försökte att nå företrädare för departementet men lyckades inte. Därför får vi klara av saken i dag. Jag har vissa förhoppningar när det gäller att få näringsministern att litet grand ändra sig på den här punkten. Enligt vad som sägs i svaret är det inte befogat att ta kontakt med den österrikiska regeringen. Men det är ett krav som de anställda i dag ställer. Dessutom har statsminister Carl Bildt i viss mån ställt upp på det kravet vid en uppvaktning som några av de anställda gjorde i Torsby förra lördagen. Jag hoppas således att det råder enighet om att det finns anledning att göra något här. Sedan vi förra gången diskuterade frågan här i kammaren har saker hänt. Exempelvis har Voest-Alpine slängt ut två svenska styrelseledamöter, personer som kan branschen, från företagets styrelse för att klara av att göra strukturförändringar. Enligt dessa personer och den konsult som anlitats av de anställda är de här strukturförändringarna inte affärsmässigt riktiga. Antagligen finns det också andra orsaker -- t.ex. politiska -- till att det blivit som det blivit. Det finns alltså all anledning att ta upp en ny diskussion i frågan på regeringsnivå. När den här affären godkändes medverkade nämligen industriministern i den österrikiska regeringen så till vida att han kom hit till Sverige för att diskutera dessa saker. På det viset ställde han upp på Voest Jag hoppas alltså att det går att få näringsministern att ändra inställning.

Fru talman! Vi har noterat de synpunkter som har framkommit, och vi skall försöka göra ett och annat klarläggande i sammanhanget. Vad vi kommer att dryfta är ganska uppenbart. Dock vill vi dryfta de här sakerna direkt med motparten, inte via massmedia. Jag tror att naturlig artighet kräver det. Jag noterar även att det inte är fråga om ett juridiskt bindande avtal, utan det är fråga om avsiktsförklaringar från ett helstatligt österrikiskt bolag.

Fru talman! Sten Söderberg har frågat om regeringen i förslaget till ny konkurrenslag är beredd att för vissa typer av ärenden föreskriva att särskilda tidsfrister skall tillämpas. Lars Andersson har frågat om regeringen kommer att föreslå att en ny konkurrenslag skall träda i kraft den 1 juli 1992 Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En departementspromemoria med förslag till en ny konkurrenslag har nyligen remissbehandlats. I det sammanhanget har bl.a. frågor om handläggningstider och tidsfrister vid tillämpning av en ny konkurrenslag samt om lagens ikraftträdande berörts av vissa remissinstanser. Regeringens ställningstagande beträffande dessa frågor liksom till förslaget i dess helhet kommer att redovisas i den remiss som avses lämnas till lagrådet i slutet av maj månad i år. En proposition beräknas därefter kunna föreläggas riksdagen för behandling under hösten. Det är självklart viktigt att en skärpt konkurrenslagstiftning och övervakning måste åtföljas av en effektiv och snabb handläggning.
Fru talman! Tack så mycket för svaret, ministern! Jag tycker att det är angeläget att på ett tidigt stadium ta upp förslaget till proposition och därvid peka på vad näringsministern närmare bör studera vid sina överväganden. Det synes vara möjligt att manipulera med den nya konkurrenslagen. Det framgår vid en genomgång av denna. Detta har de advokater i såväl Belgien som Sverige som varit oss behjälpliga kommit fram till. Därför borde det kanske förekomma en omvänd ordning genom ett gynnande beslut i avvaktan på ett slutligt ställningstagande i de fall det drar ut på tiden och den lille företagaren av en eller annan orsak drabbas av leveransvägran.

Fru talman! Yngve Wernersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det nya bolag som bildades inom Industriförvaltnings AB Kinnevik kommer att aktivera medlen på de orter som ursprungligen var avsedda. Bakgrunden till frågan är ett tilläggsavtal den 23 Bruksinvest AB. Syftet med detta avtal är att effektivisera Bruksinvests ursprungliga verksamhet, som reglerades av ett avtal från år Bruksinvests delägare. Verksamheten i dessa bolag skall drivas med samma inriktning som gällde för Bruksinvest, dvs. att på kommersiella grunder bidra till att nya verksamheter skapas i Bergslagen och där i första hand på de orter som direkt berördes av omstruktureringen under åren 1983-- 1984 av specialstålindustrin. Det kapital som tillförs de nya bolagen skall motsvara resp. företags del av Enligt vad jag erfarit från bl.a. Kinnevik beräknas de nya bolagen bli etablerade under kommande sommar, vilket är helt i enlighet med den tidsplan som diskuterades i samband med upprättandet av nämnda tilläggsavtal. Det bör i sammanhanget påpekas att tidsplanen i stor utsträckning styrs av den reglering som gäller för likvidation av aktiebolag.

Fru talman! Men jag tycker ändå att jag kan få besked från näringsministern om att de medel som nu skall anslås används på de orter där det ursprunglingen var meningen att de skulle användas, så att inte Kinnevik använder dem på annat håll.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Varje fråga får det svar den förtjänar. Näringsministern har uppfattat min fråga på en för detaljerad nivå. Frågan handlar naturligtvis om principerna, som gör det möjligt för företagen att agera så som har skett.

Fru talman! Jag är glad att Bengt-Ola Ryttar sympatiserar med den departementspromemoria som har varit ute på remiss. Vi arbetar för närvarande med remissammanställningen. Vi avvaktar nu den lagrådsbehandling som skall ske på den lagrådsremiss som skall avlämnas de närmaste veckorna. Det förslag som läggs fram är i allt väsentligt en direkt översättning av EG:s gällande konkurrenslagstiftning för gränsöverskridande handel. Jag är inte beredd att diskutera enskilda fall. Men jag tycker att de skrivningar Bengt-Ola Ryttar själv hänvisar till är klara och tydliga.

Fru talman! Det pågår en beredning. Vi går igenom remissvaren nu, och vi kommer att avlämna en lagrådsremiss inom de närmaste veckorna. Det vore fel av mig att nu recensera och framställa klara och entydiga fastställanden av det förslag som skall läggas fram för lagrådet innan beredningen av remissinstansernas svar är färdig. Jag tycker dock med ledning av en del av remissvaren att vi har varit tydliga i departementspromemorian. Men vårt slutliga ställningstagande får avvakta tills lagrådsremissen är klar och propositionen läggs fram till hösten.
Fru talman! Jag förlitar mig på att konkurrenslagstiftningen kommer att se ut så här. Jag återkommer när lagrådsremissen läggs fram.

Fru talman! Vi har nu kommit till den dag då vi skall börja behandla den nedrustning av den sociala välfärden som regeringen borde ha aviserat och lagt ett skrivet meddelande på bordet om att man ämnade företa sig. Regeringen frånträder den generella välfärdspolitik som har utgjort grunden för svensk socialpolitik under socialdemokratisk ledning. Resurserna för insatser skärs drastiskt ned. Denna politik drabbar framför allt svaga och utsatta grupper. Utskottet motsätter sig en sådan utveckling. Vi socialdemokrater anser att den svenska välfärdspolitiken även i fortsättningen skall omfatta alla på lika villkor och finansieras solidariskt. Den skall ge alla medborgare ekonomisk trygghet och vid behov social service och vård. De förändringar som behöver vidtas för att hålla kostnaderna nere och för att göra verksamheten effektivare måste slå rättvist. Enligt vår mening skall det reformarbete som den socialdemokratiska regeringen inledde fullföljas med kraft. Det är vidare angeläget att systemets utveckling vad gäller kostnader, fördelningseffekter och risk för resursläckage fortlöpande följs. Min uppgift här i dag är att tala om delpensioneringen, och det är inte första gången jag gör det. Jag gjorde det första gången 1976, när vi fick delpensioneringen. Det var den 1 juli 1976. Jag gjorde det också 1980, när vi till behandling hade ett förslag om sänkning av delpensionen till 50 %. Varför kom det ett sådant förslag? Jo, situationen var ganska lik den som råder i dag. Det blev ett hastigt stigande budgetunderskott, precis som nu mycket okontrollerat. Man skulle spara pengar och man skulle spara dem snabbt. Då var det delpensionen som skulle sänkas till 50 %. Vad hände? Blev det några sparade pengar? Nej, det blev ett underskott i delpensionsfonden under sju år framöver. Några 150 sparade miljoner blev det inte fråga om. Sedan ändrades delpensionen tillbaka. Att det blev så dyrt berodde på att människor sökte delpension för att bli berättigade till den högre procentsatsen. i vissa kassaområden. Den lägsta ökningen i något kassaområde var ungefär 140 %. Detta är ungefär vad som händer nu också. Jag har konstaterat att det under januari och februari 1992 har kommit in 11 968 ansökningar, att jämföras med motsvarande tid 1991 då det kom in 2 400 ansökningar. Ansökningarna har alltså blivit fem gånger fler. Jag tror att detta bara är början. Under de månader som återstår av den tid man har rätt att söka är jag övertygad om, med den erfarenhet jag har på området, att antalet ansökningar kommer att accelerera. Det kommer att bli en ganska dyr framtid för försäkringen, under de år den tillåts att vara kvar med 50 % ersättning. Arbetslivet har förändrats under de senaste decennierna. Trots detta har många löntagare tunga och påfrestande jobb, som inte sällan leder till att många lämnar arbetslivet genom en lång sjukskrivning eller en förtidspensionering. Denna utslagning från arbetsmarknaden är inte bara beroende av den fysiska belastningen, för den har minskat. Men fortfarande sker en betydande utslagning som beror på psykisk press. Den utslagning som sker av medicinska skäl är omfattande. I åldersgruppen 60--64 år hade i december 1989 33 % av de försäkrade förtidspension. 88 % av dessa hade hel förtidspension. Den relativa andelen förtidspensionerade är mycket högre bland arbetare än bland tjänstemän. Hälsoeffekterna av psykosociala förhållanden i arbetslivet märks allt tydligare, exempelvis genom ökade risker för hjärtoch kärlsjukdomar i arbeten som är monotona, har litet beslutsutrymme och samtidigt hög kravnivå. Samtidigt med att hälsoläget har förbättrats i Sverige har, beroende bl.a. på förhållandena i arbetlsivet, den sociala ojämlikheten i ohälsans fördelning ökat. Hos människor i 60-årsåldern, med ett långt arbetsliv bakom sig, finns det erfarenhetsmässigt många hälsoförändringar som kan utgöra en rättmätig grund för förtidspension. För dessa personer vet vi ju att lindrigare krav dessutom gäller vid bedömningen av i vad mån arbetsförmågan är nedsatt. Äldre arbetare och tjänstemän kan ha svårt att hänga med i de yngres arbetstakt. Det handlar här om människor som vill och som kan arbeta, men som inte anser sig orka heltid. Möjligheten att utnyttja den resterande arbetsförmågan och undvika förtidspensionering beror i dessa fall på möjligheten till en individuell anpassning av arbetsinsatsen. Jag har tidigare sagt att delpensionsförsäkringen infördes den 1 juli 1976, samtidigt som den allmänna pensionsåldern sänktes till 65 år. Bakgrunden till införandet var ett uttalat behov av att ge den enskilde ökade möjligheter till en individuellt anpassad övergång från förvärvsarbete till ålderspension. Möjligheten till förtidspension eller förtida uttag med livsvarigt nedsatt ålderspension ansågs inte ge den enskilde tillräcklig flexibilitet och valfrihet. Vi kan också se av siffrorna hur många det är som har valt att göra ett förtida uttag med en 30-procentig nedsättning av pensionen som följd, inte bara under de år man har delpension, utan en 30-procentig livslång nedsättning. Få har de ekonomiska möjligheterna att kunna använda sig av den utvägen. Syftet är ju att göra det möjligt för den som behöver att trappa ned under de sista yrkesverksamma åren och på så sätt få en mjuk övergång från arbete till ålderspension. Antalet beviljade delpensioner de första åren var i storleksordningen 20 000 per år. Antalet ökade under 1980 till ca 33 000. När den borgerliga regeringen kom med förslaget till neddragning sjönk antalet högst väsentligt, till 9 000 per år. Men behovet hade inte minskat. Det var den ekonomiska ersättningen som gjorde att man hesiterade eller helt avstod. skriver pensionsberedningen följande: ''Man borde därför kunna göra den bedömningen att delpensioneringen har motverkat de allt starkare tendenserna att allt fler äldre tvingas lämna arbetsmarknaden definitivt. Genom delpensioneringen har således många försäkrade kunnat vara kvar i arbetslivet och undvikit den isolering från tidigare arbetskamrater och känsla av onyttighet som annars skulle ha kunnat uppkomma. Visst forskningsmaterial tyder även på att pensioneringen inneburit gynnsamma förändringar av delpensionärernas livsvillkor, att den kan ha minskat risken för utslagning och hälsoproblem.'' Enligt Socialdemokratins uppfattning kan delpensionsförsäkringen inte betraktas som någon principiellt avvikande del av pensionssystemet. Vi anser inte heller att det faktum att försäkringen i stor utsträckning utnyttjas av tjänstemän i högre inkomstlägen utgör något argument för att avskaffa delpensionsförsäkringen. Även om en betydande del av LO-medlemmarna tvingas att söka förtidspension har möjligheten till delpension för denna kategori försäkrade varit av stor betydelse för 10 000-tals personer. Några siffror kunde kanske vara på sin plats. Enligt riksförsäkringsverkets statistik i december 1990 tillhörde TCO-gruppen och 5 205 var akademiker och egna företagare. Som vi ser är det breda grupper som anser att den införda pensionsreformen är bra, och att den bör stanna kvar. Ett pensionssystem är inte något som man plockar fram och petar i vid budgetunderskott eller under lågkonjunktur. Ett pensionssystem skall vara tillförlitligt. Man skall kunna planera långsiktigt för en pension. När det gäller pensionssystem får det inte finnas en ryckighet som kan innebära att många människor inte erbjuds tidigare erbjudna möjligheter. Förslaget som nu ligger på bordet delar en åldergrupp i två delar. Om man är född före den 31 augusti på året har man rätt att söka och enligt dagens regler få en delpension med 50 %. Om man fyller den 1 september eller senare på året är man emellertid inte berättigad att söka. Hur man kan komma på ett sådant förslag är för mig en gåta. Utskottets talesman kanske sitter inne med kunskaper på det området och kan skingra min undran. Det är nog många som har undrat hur man har kommit på förslaget. Förslaget innebär att systemet med rörlig pensionsålder i praktiken avskaffas. Samtidigt sitter nu en pensionsberedning och undersöker hur man skall kunna skapa möjligheter till en rörlig pensionsålder för människor i åldrarna 60-70 år. Om det blir majoritet för regeringens förslag innebär det att man kan sluta upp med att undersöka den frågan, eftersom det bästa instrumentet för en rörlig pensionsålder finns i delpensionsförsäkringen. I konsekvens med att vi motsätter oss att delpensionsförsäkringen avskaffas motsätter vi oss också att avgiften till försäkringen upphör. Eftersom det nuvarande avgiftsuttaget har lett till en inte obetydlig uppbyggnad av delpensionsfonden anser vi att det finns utrymme för att korrigera avgiftssatsen från 0,5 % till 0,2 %. Mellanskillnaden 0,3 procentenheter bör användas till att höja avgiften till arbetsskadeförsäkringen från 0.9 % till 1,2 %. Vi anser också att det är angeläget att redan nu reducera det ackumulerade underskottet i arbetsskadeförsäkringens finansiering, och därför föreslår vi att 8,3 miljarder av delpensionsfondens kapital överförs till statsbudgeten. Vi vill konsekvent följa upp att det finns pengar, ty om möjligheten till delpension i dag skulle gå förlorad, till stor sorg för de som planerat för en avtrappning inför sin pensionering, bör det ändå finnas pengar i fonden. Från vår sida är det ett löfte att delpensioneringen, som har betytt så oerhört mycket, kommer att införas igen om vi kommer i den situationen att vi får tillbaka regeringsmakten. Delpensionen skall inte användas som ett budgetregulerande instrument -- jag upprepar det för tredje gången. Det är oanständigt. Jag brukar inte ta till så starka ord, men i detta fall är det oanständigt och otillständigt. Detta desto mer mot bakgrund av att man vill EG anpassa våra reformer. Jag har 12 år bakom mig i Europarådet. Mer och mer intensivt diskuterar jag med mina kolleger i det övriga Europa om hur just delpensioneringen fungerar. Mina kolleger har upptäckt att den dyra förtidspensioneringen, som också florerar i dessa länder, borde bytas ut mot ett annat system, och man är utomordentligt intresserad av delpensioneringsmodellen. Man har insett att mer flexibla former för äldreavgångar bör finnas. Det är exakt så man uttrycker sig. Det svenska delpensionssystemet bedömer man som unikt och intressant och väl värt att pröva. Det talas i de här andra länderna om att en nedtrappning med en fot kvar i arbetslivet är ett bra instrument, och att det inte är lika kostsamt som förtidspensioneringen. Jag vill påstå att det skulle vara anmärkningsvärt att, i en tid då andra länder söker ett system som liknar det svenska delpensionssystemet, besluta om att gå den väg som de flesta EG-länder under decennier har erfarit vara allför påfrestande för pensionssystemet. Vi var tidigt ute. Vi var moderna. Nu anser man i övriga länder i Europa att det här systemet är väl värt att pröva. Fru talman och ärade kammarledamöter! Jag vill avsluta med att säga att det finns någonting som heter arbetets heder och ära. Jag vet att många av de berörda människorna genom en enklare prövning mycket lätt skulle kunna få en förtidspension, men de vill inte bli förtidspensionerade. De vill inte säga: Jag var tvungen att ta en halv förtidspension inför min pensionering. Jag klarade inte jobbet. Tänk att i stället få göra ett val, som i varje läge är mindre kostsamt än en förtidspensionering och som innebär ett enklare administrativt förfarande, ett enklare bedömningsförfarande och som dessutom ger mindre kostsam administration. Tänk att i stället då kunna säga: Jag valde faktiskt att trappa ned med hjälp av delpension innan jag gick i helpension. Det betyder oerhört mycket för självkänslan, till skillnad mot att behöva säga: Jag stod inte loppet ut. Jag var utsliten, och jag var tvungen att ta en förtidspension. Skall vi sätta oss in i de här funderingarna, som har framkommit i många brev och telefonsamtal. Jag har också fått brev från människor som berättar följande: Jag har endast 6-årig folkskola. Jag gick som 13-åring ut och arbetade. I hela mitt liv har jag arbetat i tungt arbete, ganska monotont. Jag har inte haft några möjligheter till vidareutbildning, och jag hade tänkt sluta något tidigare med hjälp av delpension. Skall vi frånhända människorna detta, därför att man tror på en ekonomisk vinst? Jag tycker inte det, och jag hoppas fler ledamöter i denna kammare tycker detsamma.

Fru talman! Det svenska socialförsäkringssystemet har vuxit fram under 1900-talet, och redan 1913 fick vi vår första folkpension. Vi var dock inte först i världen med detta. Andra länder, t.ex. Nya Zeeland, hade hunnit före. Likadant var det med Tyskland. Där hade Bismarck infört en hel del lagar på det här området. Motiveringen var att förhindra den tyska arbetarklassen att ansluta sig till socialismen. Vårt socialförsäkringssystem har fått beröm från många håll. Men på senare tid har det uppdagats att kostnaderna har stigit väldigt starkt. Någonting måste göras för att minska utgifterna. Jag kommer att beröra några ämnen inom socialförsäkringssystemet som Ny demokrati har arbetat för, innan jag ger mig in på frågan om delpension. Först något om pensionärernas levnadsstandard. Pensionärerna har utlovats en trygg och säker ålderdom, men det finns tyvärr gamla människor i vårt land som tvingas leva under existensminimum. utlovades en bred kartläggning av pensionärernas villkor, med syftet att man 1993 skulle göra riktade insatser för dem som har det sämst ställt. Ny demokrati vill att man kompenserar de sämst ställda pensionärerna retroaktivt redan från den 1 januari 1992. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 4. Så till FAS 90-projektet. Ny demokrati anser att FAS 90-projektet, som innebär bl.a. förekomst av lokala sjukförsäkringsregister vid försäkringskassorna, inte bör genomföras. Sådana register kommer att innebära att integritetskänsliga uppgifter lättare kan komma till utomståendes kännedom. Särskilt gäller detta om registren får tillföras uppgift om diagnos eller sjukdomsorsak. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 5. Innan jag går in på frågan om delpension vill jag beröra vårt förslag om ersättning vid sjukdom, arbetsskada, vård av sjukt barn samt arbetslöshet. Vårt förslag på dessa områden innebär besparingar på ca 6 miljarder för statskassan och ytterligare 1,8 miljarder för företagen. Jämför detta med beräknade besparingar på knappt 2 miljarder vid avskaffande av delpensionen. Dessa senare beräkningar tror jag och många med mig är alltför optimistiska på grund av den starka ökningen under januari och februari i år av ansökningar om delpension i förhållande till samma period året innan. Under hela valrörelsen har Ny demokrati påtalat missbruket av sjukförsäkringen och betonat hur viktigt det är att det verkligen lönar sig att arbeta. Bidragssystemen måste vara begripliga och rättvisa för folk. Två karensdagar förordade vi under valrörelsen, men nu har vi ett förslag som är bättre och som dessutom går långt utanför själva sjukförsäkringen. Vi tror inte på den besparingseffekt av karensdagar som regeringen har räknat med. Vi tror att besparingen blir betydligt mindre än de 4 miljarder som beräknats. Med vårt förslag sparar man totalt närmare 8 miljarder. Vårt förslag går ut på följande. 100 % av lönen kan man få bara för arbete och vid arbetsolycksfall förorsakat av grov försumlighet. 90 % av lönen kan utgå endast vid aktiv yrkesinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning med klart sikte på arbete, beredskapsarbete och som garantilön efter konkurs, om man verkligen jobbar. 80 % utgår vid sjukdom, arbetsskada, vård av barn, förtidspension, arbetslöshet och som garantilön utan arbete. Ju aktivare man är, desto högre ersättning. Det lönar sig alltid att arbeta. Det finns självrisk i alla system, eller hur man nu vill uttrycka det. Vårt förslag uppmanar inte till fiffel. Ersättningsnivåerna är desamma vid sjukdom, arbetsskada och vård av sjukt barn. Under de första två veckorna föreslås ersättning utgå med 67 %. Man får så att säga betalt för två dagar av tre. Nivån kan givetvis diskuteras, men den är i varje fall över miniminivån enligt ILO konventionerna. Varför två veckor? Detta sammanfaller med den s.k. arbetsgivarperioden. Överallt är taket 7,5 basbelopp. Efter två veckor utgår ersättning med 80 % resp. 90 % vid aktiv rehabilitering. Det bör finnas en sammanläggningsregel om någon blir sjuk på nytt inom 14 dagar. Låt oss då jämföra vårt förslag med systemet med karensdagar: Karensdagar påverkar definitivt vad som sker dag 1 och dag 2 och möjligen, på ett negativt sätt, dag 3. Detta har kallats för den danska effekten. Man är alltså borta ytterligare en dag, då man ändå har varit borta två dagar. Vårt förslag har alltid effekt, dvs. att det alltid lönar sig att arbeta resp. att vara aktiv. Det blir rättvisare och drabbar alla jämnare. Karensdagar drabbar enbart korttidssjuka. Vårt förslag torde få ungefär samma effekt i högsom i lågkonjunktur. I en överhettad högkonjunktur kan man räkna med ganska ordentlig effekt av karensdagar, men i lågkonjunktur, när folk är rädda om sina arbeten, slår karensdagarna mera koncentrerat mot de faktiskt sjuka. Detta borde kunna bli en reform som kommer för att stanna. Rättvisan skulle göra att både arbetsgivare och arbetstagare accepterar reformen. Försäkringskassans undantag blir inte mer omfattande än i dag, och mindre omfattande än vid två karensdagar. Upplägget borde göra det lättare att ändra arbetsskadeförsäkringen. För vissa försäkringssystem bör det finnas ett tak. Som ni märkt föreslås 80 resp. 90-procentsnivån även i fråga om garantilön vid konkurs. Även här sätts taket vid 7,5 basbelopp, motsvarande i dag 16 850 kr. per månad. Detta belopp skall kunna utgå maximalt under sex månader. Man kommer då runt missbruket hos mindre nogräknade personer att ge sig själv en hög lön, som raskt blir garantilön i sex månader. Vi har läst om sådant i dagspressen. De besparingar som görs fördelas på följande sätt: Sjukskrivning i två veckor, dvs. 67 % ersättning, ger 1,8 miljarder per år som går till arbetsgivarna. Resten går till statliga försäkringssystem och väntas ge besparingar ungefär enligt följande: 80 % vid sjukskrivning efter två veckor ger ca 1,8 miljarder. 90 % vid garantilön ca 0,5 miljarder. Det innebär totalt drygt 6 miljarder till statskassan. Ändringar i socialförsäkringen får givetvis inte leda till ökade kostnader för företagen. Arbetsgivarperioden och det ökade rehabiliteringsansvaret för arbetsgivarna har de facto ökat arbetsgivarnas kostnader, likaså det avskaffade bidraget till företagshälsovården. I vårt förslag beaktas även dessa aspekter. Om Sverige skall få ett långsiktigt, stabilt socialförsäkringssystem måste det finnas för det första motivation för arbetsgivarna att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden för medarbetarna, för det andra motivation för medarbetarna att göra sitt bästa på jobbet och för det tredje motivation för sjuka och arbetsskadade att så snabbt som möjligt jobba sig tillbaka till arbetslivet. Med ett motsatt system, som -- det vet vi väl alla -- resulterar i högre ersättning vid frånvaro än vid närvaro, kan vi i allmänt oförstånd börja skapa socialfall, som så småningom inte går att rehabilitera. Vem vill det? Förslagen som har kommit från regeringskansliet har de facto lett till en högre beskattning av företagen. Vilket regeringsparti hade detta på sitt valprogram? Vi i Ny demokrati är glasklara på den punkten. Arbetsgivaravgifterna måste ned, så att konkurrenskraften och därmed sysselsättningen ökar. Till sist måste alla påminnas om att kollektiva försäkringssystem finansieras av folk och inte av staten. Det handlar alltså inte bara om utbetalningar utan om ännu större inbetalningar -- åtminstone för Svenssons del. Jag övergår nu till delpensionen. I propositionen föreslås att delpensionen avskaffas fr.o.m. 1 juni. Enligt övergångsbestämmelser föreslås att också de som ansökt före 31 maj i år och fyller 60 år senast den 31 augusti skall beviljas delpension. Vi tycker att sådana snabba ändringar i villkoren närmast är oanständiga. De som nu närmar sig 60 år och kanske sedan länge planerat en delpension har inte någon möjlighet att på kort tid genom eget sparande eller inbetalningar på privata pensionsförsäkringar kompensera sig för ett bortfall av delpensionen. Det är vidare tveksamt om ett avskaffande av delpensionen i nuvarande arbetslöshetsläge över huvud taget ger någon nämnvärd vinst. Cirka en trejedel av antalet 60--64-åringar har i dag förtidspension. Om hälften av dem som missar delpension i stället får förtidspension, är besparingen borta. Även långtidssjukskrivningarna ökar. Skall man avskaffa delpensionen, skall man göra det i en högkonjunktur och inte nu. Vidare gör en halvtidare ofta 60--70 % av en heltidares arbetsinsats. Slutligen: Arbetsskadeförsäkringen kostar 80 miljarder per år i nuvärde, varför då spara 1,7 miljarder på att avskaffa delpensionen? Jag yrkar därför att vår reservation nr 7 bifalles av riksdagen. Slutligen vill jag säga några ord om husläkarsystemet, som är en aktuell fråga. Man vill införa remisstvång. Patienten skall själv inte kunna vända sig till ögonläkare, gynekolog eller vad det nu är för specialist som man önskar konsultera. Jag förstår tankarna bakom förslaget. Man tror att husläkarsystemet kommer att bli billigare per besök än besök hos specialistläkare. Remissförfarandet skall utgöra något slags filter innan man kommer i kontakt med specialister. Ett specialistläkarbesök är faktiskt väldigt dyrt, om det sker i den offentliga öppna vården på ett sjukhus. Ett besök hos en allmänkirurg kostar mellan 1 100 och 1 200 kr., vilket är genomsnittskostnaden för alla specialistbesök. En privatpraktiserande kirurg tillgodoräknar sig ca 300 kr. för motsvarande besök. Jag har själv räknat ut det här. Det är alltså tre fyra gånger dyrare att gå till en specialist som arbetar på ett sjukhus jämfört med att gå till en specialist som arbetar inom den privata vården. En distriktsläkare i Sverige har i dag i genomsnitt mellan sju och nio patienter per dag. Innan man avskaffade prestationsersättningen den 1 januari patienter per dag. Jag har aldrig hört talas om att någon hade under 20 patienter i genomstnitt per dag. Jag skulle vilja att den undersökande journalisten letade fram den distriktsläkare som i dag har 20 patienter om dagen. Jag tror inte att det finns någon sådan. Därför bör man överväga att införa prestationsersättning innan man inför ett husläkarsystem. Denna prestationsersättning skall då omfatta samtliga patientkategorier. Under år 1991 genomfördes försök på Karolinska sjukhuset. Man utlovade 5 % extra påslag på lönen för samtliga personalkategorier. Det visade sig att produktionen ökade markant. Landstinget tjänade under detta år in ca 10 milj.kr. på bara en klinik, och personalen fick 3 milj.kr. i ersättning. Alla var nöjda och glada. Samarbetet mellan de olika personalkategorierna förbättrades. Som ni vet var samarbetet tidigare inte särskilt gott på den klinik där jag arbetade, dvs. thoraxkirurgkliniken. Jag tycker att man skall se på förslaget att införa prestationsersättning och samtidigt undersöka möjligheterna att spara in pengar på andra områden än i fråga om delpensionen.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas många olika frågor. Jag kommer naturligtvis att ta upp de områden som berör våra motioner och vår särmening. Jag börjar med pensionerna. Jag anser att låg pension i första hand är ett kvinnoproblem. Det är ett resultat av den rådande arbetsfördelningen i samhället. Man kan påstå att antalet pensionärer med pensionstillskott även är ett mått på hur många låginkomstpensionärer det finns. För närvarande är antalet ca 500 000. Av dessa 500 000 är så många som 87 % kvinnor. Det kan finnas olika system som kan användas för att förbättra för de sämst ställda pensionärerna. I det korta perspektivet anser vi i Vänsterpartiet att det bästa vore att höja pensionstillskottet. Genom att höja pensionstillskottet riktar man insatserna direkt till dem som har de lägsta pensionerna. Detta har då även en utjämnande effekt på förhållandet mellan mäns och kvinnors pensioner. För detta ändamål har vi föreslagit en ökning av pensionstillskottet, från nu 54 % av basbeloppet till 70 %, vilket skulle innebära en höjning med ca 450 De båda pensionssystemen är nu föremål för en utredning. Situationen för de sämst ställda pensionärerna kartläggs. Under utrednings och kartläggningstiden måste man också agera. Vi i Vänsterpartiet anser att man redan nu bör höja pensionstillskottet. Det stod klart redan när skattereformen genomfördes att resultatet skulle bli dessa brister, som kraftigt har försämrat situationen för pensionärer med låga inkomster. Doris Håvik tog upp frågan om delpensionerna. Också jag känner ett behov av att något beröra dem. är regeringen vill spara, väljer man sådana sparobjekt som för varje sparad krona kommer att kosta 2 kronor. Om jag inte minns fel, var det någon som sade detta när vi besökte TCO för att diskutera just slopandet av delpensionen. Den enda som har uttalat sig positivt om det här förslaget är SAF, som med krystade argument om klara kopplingar mellan avgifter och intjänade resp. utnyttjade förmåner försöker försvara förslaget. Med positivt menar jag att det som regeringen och utskottsmajoriteten avser med förslaget -- en verklig besparing -- stämmer. Vid det här laget är alltför många sakkunniga på området eniga om att alternativet för många blir förtidspension när delpensionen upphör, vilket därför inte kan förbigås. Att regeringen och nu riksdagen med dessa kunskaper genom att vilja genomföra förändringar som leder till ökade kostnader ändå är beredda att ytterligare belasta socialförsäkringssystemet är oansvarigt. Förtidspension är betydligt dyrare än deltidspension. Administrationskostnaderna är betydligt större -- för att inte nämna kostnaderna på arbetssidan. Vi har i dag ca 36 800 deltidspensionärer, och det innebär i runda tal ytterligare 15 000 arbetstillfällen, kanske till ungdomar. Reglerna för att söka förtidspension förändras efter det att man fyllt 60 år. De medicinska kraven blir då lägre, och hänsyn tas också till åldersförändringar. Förtidspensioneringen är också ekonomiskt mer fördelaktig, men ändå väljer människor en deltidspension om de kan. Handläggningen av en deltidspensionsansökan är administrativt betydligt billigare. Underlaget för en ansökan om deltidspension är i regel ett arbetsgivarintyg, där det står hur mycket den sökande tänker trappa ner sin arbetstid, och detta kan tillsammans med uppgifter om de andra förutsättningarna, ATP-åren och den senaste tidens förvärvsarbete, sedan matas in på data. Besluten expedieras maskinellt. Beloppet betalas månadsvis, och efterkontroll görs årsvis. Detta är en väldigt enkel och billig administrativ hantering, till skillnad från vad som händer om en person söker förtidspension. Då har det i regel varit fråga om en lång sjukskrivning med olika läkarutlåtanden. Sedan skall ärendet föredras i socialförsäkringsnämnden, föredragningspromemoria skrivas och en utredning om arbetsförmågan göras, vilket tar månader. Vad hoppas ni egentligen på med den här förändringen? Hoppas ni att människor skall dra sig för att söka förtidspension? De flesta i 60-årsåldern har krämpor som berättigar dem till förtidspension, men många har tydligen ansett att det var mer tillfredsställande att kunna hänga med så länge som möjligt. Fru talman! Att mista förmåner i sjukförsäkringssystemet slår hårdare mot dem med lägre inkomster än mot höginkomsttagare. De försämringar i kompensationsnivån som infördes i mars 1991 innebär större påfrestningar för den som tjänar 12 000 än för den som tjänar 16 000 i månaden. Försämringarna drabbar också olika beroende på vilken typ av arbete man har. Inom vissa yrken, kanske främst tjänstemannayrken, kan många tillbringa en dag på jobbet även om man är snuvig och inte så alert. Arbeten som inte är kroppsligt ansträngande och jobb i vilka man själv kan bestämma arbetstakten är det lättare att gå till om man är litet sjuk. Inom fysiskt tunga jobb, inom vård och omsorg eller inom livsmedelsbranschen, i matvaruaffärer och på matställen, är det däremot inte möjligt att uträtta ett arbete om man är litet sjuk, antingen därför att man faktiskt inte orkar eller på grund av smittorisken. Försämringen slår alltså fördelningspolitiskt orättvist och är även ett avsteg från det generella systemet. Vi föreslår att kompensationsnivån höjs till 80 % och att inkomsttaket i stället sänks från nuvarande Införandet av arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen var vi och är vi fortfarande emot. De vinster man nu tror sig ha vunnit genom att de korta sjukskrivningarna har minskat är det för tidigt att ropa hej över. En längre period måste gå innan man kan vara säker på sådana vinster, och man bör också undersöka om resultatet har blivit en ökning av de långa sjukskrivningstiderna, av uttagen förtidspension och av arbetsskador. Förslaget om ytterligare försämringar genom införande av två karensdagar har tillfälligt uppskjutits. Det innebär att vi vid ett senare tillfälle kommer att få debattera den frågan här i kammaren. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att vår motion om rätt till sjukpenning för den som är tjänstledig för tillfälliga studier har lett till ett tillkännagivande till regeringen av att man så snart som möjligt bör finna en lösning på det problemet. Nästa område som jag vill orda något om är föräldraförsäkringen. När vi i januari väckte vår motion om detta hade åtminstone inte jag fantasi nog att räkna ut att det skulle komma propåer om att försäkringen var i fara till förmån för ett vårdnadsbidrag. Ändå kunde jag intuitivt förstå att försäkringen måste försvaras även genom att byggas ut, så att det blir ekonomiskt möjligt för föräldrar att stanna hemma med barnen något längre. Vi vill utöka tiden med sjukpenninggrundad nivå till 13 månader, så att det bara är två månader med den lägre ersättningen. För att göra detta ekonomiskt möjligt föreslår vi att inkomsttaket för beräkning av ersättningen sänks med 2 basbelopp. Jag är inte mycket för tvång. Jag skulle inte stödja vårt krav sedan många år tillbaka om kvotering av föräldraförsäkringen om jag såg att upplysningskampanjen för att förmå män att ta ut en del av försäkringstiden verkligen ledde till resultat.

Jag menar att det ändå måste finnas en ventil, så att man om man har särskilda skäl skall kunna söka dispens. Så till sist några ord om vårdbidrag. I en motion säger vi att även en sambo skall kunna få vårdbidrag när man vårdar ett barn i hemmet, utan att man för den skull skall vara tvungen att gifta sig med barnets förälder eller adoptera barnet. Det kan finnas godtagbara skäl till att någon inte vill eller kan välja den utvägen. Jag tycker att det är litet krystat att säga att svårigheten skulle ligga i att ytterligare grupper då skulle kunna kräva att få vårdbidrag. Problemet kanske löser sig den dag när utredningen om partnerskap är klar och kanske leder till ett beslut. Jag kan inte finna någon annan anledning till att man inte rättar till detta än att det finns ett slags rädsla för och ovilja mot att homosexuella den här vägen skall kunna komma in i försäkringssystemet. Jag vet inte, men detta är en känsla man får när man läser vad utskottet skriver om vår motion. Fru talman! Jag ställer mig bakom vår meningsyttring i dess helhet men yrkar bifall till momenten 3, 17 och 35. Jag kommer att rösta för reservationerna 1, 2 och 6. Vidare ställer jag mig bakom de särskilda yttrandena 1, 2 och 3.

Fru talman! I den s.k. kompletteringsproposition som i dagarna har lagts fram talar regeringen om vikten av att fullfölja den långsiktiga utgiftsstrategi som lades fast i budgetpropositionen och finansplanen i januari. Denna strategi innefattar bl.a. en reformering av de stora skatte och avgiftsfinansierade socialförsäkringssystemen. Det handlar även om t.ex. bostadsbidragssystemen. Det gäller att hejda den offentliga utgiftsexpansionen och att uppmuntra arbete och sparande. Sverige måste få ekonomisk tillväxt igen, så att alla kan få det bättre -- åtminstone på litet sikt. Sverige befinner sig nu i en bekymmersam situation med en stagnerande ekonomi, och i ett sådant läge är det tyvärr de svagaste som kommer i kläm. Regeringens politik är alltså en politik för bevarad välfärd och trygghet. De frågor som utskottet i dag behandlar gäller den allmänna inriktningen av välfärdspolitiken enligt budgetpropositionen och proposition 149 om avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Jag kommer främst att uppehålla mig vid frågor som berör här aktuella områden. Fler områden än dessa har förvisso berörts här, och jag skall försöka ge några korta svar. När det gäller pensionssystemen i stort pågår, precis som vice ordföranden sade, ett arbete inom den särskilda arbetsgruppen. I dag är det knappast läge att vidare debattera pensionssystemet i allmänhet. Jag vill bara understryka vikten av att nämnda grupp snarast lägger fram ett förslag, så att en reformering av pensionssystemet så fort som möjligt kan komma till stånd. Det hastar. Jag tror att vi är ganska eniga på den punkten. Sigge Godin kommer senare att tala om sjukförsäkringen och Karin Israelsson om föräldraförsäkringen. Vi får därmed tillfälle att mera tala om våra ståndpunkter i de frågorna. Utskottets vice ordförande har på sedvanligt sätt gett oss en fin historiebeskrivning i det här sammanhanget av delpensionsförsäkringen. Vice ordföranden talar om social nedrustning och säger nej till ett avskaffande av delpensionssystemet. Samma uppfattning har Berith Eriksson. När det gäller tidpunkten kan jag väl säga att det, när en förändring görs, alltid blir övergångsproblem. Det hade nog blivit samma problem om man hade tagit några månader till. Regeringen har helt enkelt menat att människor skall ha en viss omställningsperiod. Det är alltså fråga om ett sätt att tillmötesgå önskemålen från de människor som ändå överväger att ansöka om delpension. Leif Bergdahl och Berith Eriksson talade också om låginkomstpensionärernas villkor. Jag vill framhålla att jag väldigt mycket sympatiserar med de tankegångar som förs fram. Jag skulle också vilja ge dessa grupper ordentliga förmåner. Det förekommer ju ett utredningsarbete i den frågan. Den s.k. KBT-utredningen har faktiskt lagt fram ett par olika förslag som nu är ute på remiss. Det kommer att bli vissa förbättringar. Det händer alltså en del på det här området. Men naturligtvis väntar vi på den mera övergripande utredningen. Vidare noterar jag vad bankekonomer nyligen har sagt, nämligen att det faktiskt är pensionärerna som är vinnare när det gäller framlagda förslag i kompletteringspropositionen. Utöver den tidigare momssänkningen, exempelvis vad gäller mat, blir det nu bl.a. ytterligare en momssänkning. Genom att det blir lägre inflation blir det över huvud taget billigare att handla varor. Det är en fråga som är nog så viktig för just låginkomstpensionärerna. Jag hoppas, som sagt, att vi kan komma fram till bra lösningar för dessa. Det är väl just för att rikta in åtgärderna på de människor som har det allra svårast som det är nödvändigt att vi som är relativt friska -- ja, kanske t.o.m. väldigt friska -- kan avstå litet grand. Det gäller då förmåner t.ex. i form av förslag om ett par karensdagar eller om borttagen eller minskad ersättning i fråga om vissa försäkringsformer. Jag tycker att det är de fattigaste, de som har det besvärligt, som skall prioriteras när det gäller de sociala försäkringarna. När det sedan gäller karensdagarna och arbetsskadeförsäkringen -- jag tror att det var Leif Bergdahl som tog upp dessa frågor -- har vi ju i dag inte några färdiga förslag. Jag har därför inte möjlighet att utveckla det resonemanget särskilt mycket mera. Konkreta förslag kommer alltså att läggas fram senare. De här frågorna får vi således behandla till hösten. I fråga om arbetsskadeförsäkringen vill jag säga att jag är glad att det äntligen händer något på den fronten. Jag hoppas att det blir en rejäl förändring. Vi kan ju inte fortsätta att ha sådana underskott inom arbetsskadeförsäkringssystemet som vi för närvarande har. Beträffande synen på arbetet -- den frågan var Leif Bergdahl inne på -- vill jag säga att jag delar uppfattningen att det är väldigt viktigt att vi premierar arbete och att vi håller nere kostnaderna så mycket som möjligt när det gäller avgifter och skatter. På den punkten tror jag att vi är ganska så överens. Naturligtvis kan uppfattningarna vara litet olika om hur man bäst når en lösning. Ny demokrati har ett eget förslag om delpensionen, vilket jag tycker vittnar om ett ekonomiskt ansvar. Man har insett att vi har stora budgetunderskott och att åtgärder behöver vidtas. Naturligtvis är det min förhoppning att Ny demokrati inte medverkar till att regeringsförslaget fälls. Avsikten med regeringens förslag är ju just att förbättra ekonomin och därmed välfärden i ett framtida perspektiv med tanke på dem som har det sämst ställt. Berith Eriksson var inne på bl.a. frågan om sjukförsäkringssystemet. Hon vill riva upp redan fattade beslut dels om lägre ersättningsnivåer, dels om sjuklönesystemet. Jag tror att vi i de partier som har genomfört de här reformerna -- och vi var mycket eniga -- är glada över dessa. Det har visat sig att de korta sjukskrivningarna minskat med 20-- 25 %. De reformer som vi har genomfört har alltså visat sig vara mycket bra reformer. Jag hoppas att vi alla fortfarande har samma uppfattning på den punkten. Inom föräldraförsäkringen är det i dag bara fråga om smärre förändringar som innebär att man inte kan byta mellan olika former av föräldraförsäkringen. Inga mera omfattande förslag eller större förändringar är alltså på gång i dag. Sedan vill jag säga att vi är motståndare till detta med kvotering. Den enskilda familjen måste ändå få bestämma vad som är bäst för just den. När det gäller samboendes rätt till exempelvis vårdbidrag är det faktiskt enligt gällande lagar så, att en samboende likställs med en förälder när det gäller rätten till tillfällig föräldrapenning om man bor under äktenskapsliknande förhållanden. Berith Erikssons motion måste således närmast gälla de homosexuellas samboendeförhållanden. Precis som Berith Eriksson själv sade är den frågan föremål för utredning. Jag skall inte föregripa denna. Det brukar vi i utskottet inte göra. I reservation 1 framhålls den generella välfärdens förträfflighet. Om detta kan vi debattera länge. Det kanske t.o.m. är så att generella välfärdssystem egentligen ger dem minst som skulle behöva hjälpen bäst. Det har under åren funnits många erfarenheter av detta. Av regeringsförklaringen framgår den nya regeringens program, bl.a. att regeringen avser att ge välfärdspolitiken en ny inriktning. Välfärdspolitiken gynnar alla. Men den betyder allra mest för de ensamma, fattiga och sjuka, för alla dem som själva inte kan skapa en rimlig standard och för dem som inte har någon som bryr sig om dem eller tar ansvar för dem. Jag tycker att det här är en fin programförklaring, och det är den vi hoppas kunna leva upp till med våra förslag de kommande åren. De besparingar och förändringar som föreslås i den föreliggande propositionen, och som sedan följs upp av utskottsmajoriteten, hotar naturligtvis på intet sätt välfärden. Det är precis tvärtom. Att fortsätta med skattehöjningar och inte göra något åt utgiftsexplosionen i de stora offentliga systemen vore att rasera välfärden. Jag tycker, minst sagt, att det är att ta till överord när man talar om nidingsdåd och katastrof, vilket har förekommit tidigare i debatten. Vice ordföranden använde orden otillständigt och oanständigt. Det gäller att vara litet varsammare med orden. Fru talman! Socialförsäkringssystemen omfattar bortemot 300 miljarder kronor. De besparingar som har föreslagits för vårt utskotts del är knappt 7 miljarder kronor. Ja, det är mycket pengar. Ja visst! Men det handlar om drygt 2 % av den totala budgeten. Det är faktiskt inte att rasera välfärden. Låt mig påminna om den besparing vi gjorde tillsammans tidigare, nämligen i sjukförsäkringarna. Det var ett klokt beslut, och jag hoppas att vi fortfarande står fast vid det. Det handlade då om närmare 5 miljarder kronor. Är det då inte egendomligt att ungefär motsvarande besparing i dag är alldeles otänkbar? Utskottsbetänkandet innehåller inte endast förslag om besparingar och inskränkningar. Ingen har talat om att det innehåller förslag till en del fina reformer just för dem som allra bäst behöver hjälp. Det finns en del plusposter, t.ex. ledighet för närståendevård, en rejäl höjning av vårdbidraget för handikappade barn, införandet av ett tre fjärdedels vårdbidrag -- en fråga som vi från borgerligt håll har fört fram i många år och nu kan förverkliga -- och förbättrade villkor för särskilt pensionstillägg för föräldrar som vårdar sjuka och handikappade barn.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 Men det är en förmån som inte styrs av sjukdom och bristande arbetsförmåga utan av ett frivilligt val utan någon som helst självrisk i försäkringen. I en tid när samhällsekonomin är ytterligt påfrestad måste -- som jag förut har sagt -- även socialförsäkringssystemens utgifter prövas för att kunna lägga grunden för en ny period av tillväxt och utveckling. Då är det nödvändigt att spara där det är möjligt utan att det drabbar dem som verkligen behöver stöd från de sociala systemen. För dem som verkligen är utslitna av hårt arbete, t.ex. arbetare i tunga yrken, finns förtidspensioner i olika grader att tillgå. I Socialdemokraternas reservation verkar det som om det bara förekommer hel förtidspension. Men det finns flera olika grader. För övriga finns det s.k. förtida uttaget av ålderspension. I samtliga fall finns en möjlighet till en mjuk övergång från arbete till ålderspension. Arbetets heder kan nog upprätthållas, vice ordföranden! Regeringen föreslår också en utökad möjlighet att ta ut förtida uttag av pension genom att en fjärdedels sådan förmån införs. Socialdemokraterna har tidigare talat om svartmålning. Ni socialdemokrater har verkligen svartmålat förslaget om att avskaffa delpensionen. Det finns grupper utanför detta hus som inte ens har dragit sig för att häda det kristna korset i sin agitation mot förslaget. Jag anser att debatten borde kunna föras på ett sakligare plan och med ett lägre tonläge. Det är väl ändå ingen katastrof det är fråga om! Stora delar av socialförsäkringssystemet går med underskott. Främst gäller detta arbetsskadeförsäkringen, som vi har diskuterat tidigare, som nu har ett underskott på drygt 20 miljarder kronor. Nu föreslås en omdisponering av delpensionen. Delpensionsavgiften avskaffas och i stället höjs avgiften till arbetsskadeförsäkringen. Vi föreslår att 7 miljarder kronor förs över till arbetsskadeförsäkringen. Jag gläder mig åt att Socialdemokraterna tycks vara eniga med oss och villiga att föra över pengar till arbetsskadeförsäkringen. Fru talman! Min tid är snart slut. Jag yrkar då bifall till utskottets hemställan, dvs. till propositionens alla delar, och avslag på reservation 6. När det gäller delpensionsförsäkringen har jag följande att säga. Om mom. 65 ej bifalles, har jag inget yrkande till mom. 66 och 68.
Jag är tacksam om replikerna kan tas från bänkarna för att spara tid. Varsågod!
Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1 och reservation 6. Ordföranden Gullan Lindblad sade att regeringen säger i kompletteringspropositionen att den långsiktiga utgiftsstrategin skall fullföljas. Inte är det speciellt långsiktigt när regeringen snabbt föreslår att delpensionssystemet skall avskaffas i ett alldeles speciellt budgetläge. Gullan Lindblad säger vidare att detta är ingen katastrof. Det finns ju möjligheter att få förtidspension eller förtida uttag av pension. Jag beskrev att systemet med förtidspension i varje läge är dyrare än systemet med delpension. Det finns material som klart och tydligt visar detta. Utöver detta vill Gullan Lindblad ha ett system där de fattigaste och de som har det besvärligast skall prioriteras. Jag hävdar att vi skall ha ett generellt trygghetssystem byggt på principen om inkomstbortfall och där försäkringen omfattar alla. Det blåser en kall vind i kammaren när vi i Sverige börjar tala om att de allra fattigaste och de som har det besvärligast skall lyftas fram. Är det 1992 som vi använder de uttrycken? Det är skrämmande. Samtliga partier utom Moderaterna lovade före valet att delpensionssystemet skulle finnas kvar. Jag begriper då att det är följdriktigt att Gullan Lindblad talar för eller emot delpensionen, eftersom det ligger Gullan Lindblad varmt om hjärtat att avskaffa delpensionen. En generell trygghets och socialpolitik är något att sträva efter. Jag fick inget svar på hur Gullan Lindblad ser på att andra länder vill införa systemet med delpension. Inom EG anses det vara en utmärkt pensionsform, eftersom man där upptäckt att förtidspensionen är alldeles för dyr. Låt oss inte avhända oss systemet med delpension under tiden pensionsberedningen arbetar. Det är ett instrument som kan tas med i diskussionerna om rörlig pensionsålder, dvs. mellan 60 och 70 år. Delpensionen i dess nuvarande skick är något som kan tas med i diskussionerna.

Fru talman! Först vill jag säga att det här är ett led i en långsiktig utgiftsstrategi. I samband med framläggandet av finansplanen, som nu följs upp av kompletteringspropositionen, sade regeringen att vi måste bedöma hur mycket de offentliga utgifterna kan tillåtas öka, och att det krävs direkta politiska beslut för att minska de offentliga utgifterna som andel av BNP. De skatte och avgiftsfinansierade socialförsäkringssystemen måste reformeras, så att de uppmuntrar arbete och sparande -- såsom också framhållits tidigare i diskussionen. Detta är alltså ett led i en nödvändig besparing, som gör att den ekonomiska tillväxten ökar och att vi över huvud taget kan bevara och utveckla våra sociala välfärdssystem. De generella systemen prisas, och jag vill säga att de förslag som nu läggs fram sannerligen inte är något hot mot de generella systemen, även om vissa inskränkningar görs; tvärtom blir det möjligt att bygga ut dem. Vad är det som har gjort att vi har fått, som vice ordföranden här sade, ''de fattigaste''? Jo, det är ett resultat av en generell välfärdspolitik, som inte har tagit hänsyn till dem som har udda problem, som utgör det glömda Sverige, för att använda Folkpartiets uttryck -- som jag tycker är alldeles utmärkt. Det är de som inte riktigt stämmer med de stora kollektiva systemen. När det gäller delpensionen kan jag hålla med om att det kanske i det första skedet blir en viss kostnadsökning; jag blundar inte för det. Det är nu många som söker, men på sikt är det naturligtvis en stor besparingsåtgärd. Man söker kanske i stället förtida uttag eller tar en delförtidspension. Då är det baserat på verkliga behov. Det är faktiskt inte de mest behövande som har sökt delpension. Det har inte varit de mest utslitna arbetarna, utan oftast personer som tillhör tjänstemannagrupperna. Och det är inget fel i det. Men om vi skall se till dem som har de största behoven, så finner vi att det för dem inte är något dråpslag att man i stället får en annan typ av förmån.
Fru talman! Gullan Lindblad talar om besparingar när man avskaffar delpensioneringen, men det är ju inte sant. Vi har erfarenheter från den tid när man förde en sådan diskussion och sänkte till 50 %. Då är förslaget förtida uttag. Ja, det innebär 30 % Och 30 % är mycket pengar; man mister ungefär en tredjedel. Gullan Lindblad talar om att det inte är de mest utslitna som har tagit delpension och att det i stället är många tjänstemän. Vad är det för fel om t.ex. en TV-reporter känner sig utsliten i ett stressigt jobb och om en socialchef anser att han har blivit utsliten och skulle behöva trappa ned? Och vad är det för fel om någon inom polisväsendet, i ett mycket stressigt jobb, anser att han behöver trappa ned sitt arbete före pensioneringen? Jag förstår inte resonemanget. Dessutom är det faktiskt en lågkonjunktur, den mest olämpligt valda tidpunkten. Arbetsgivarna har ju också ett intresse av att man har personer som trappar ned sitt arbete; man kan få en yngre människa som under erfaren ledning kan komma in i ett yrke. Förtidspensionering blir ju inte någon långsiktig besparing. Det blir en långsiktigt ökad utgift, eftersom förtidspensioneringen i varje läge är dyrare än en delpension. Materialet har vi fått på vårt bord, och det är konstigt om det har undgått vår ordförande i utskottet. Eller har Gullan Lindblad inte tagit del av de uppgifterna, där det helt klart framgår att detta blir dyrt? Det kan väl ändå inte vara en långsiktig strategi, när man ser att budgetunderskottet växer oss över huvudet, att slå till när det gäller delpensioneringen. Det är en exakt modell av det som hände 1980. Då steg budgetunderskottet. Man fick inte ihop de 150 miljonerna, man hade i stället mångmiljonbelopp i underskott i delpensionsfonderna. Har man ingenting lärt? Eller läser man inte historia?
Fru talman! Doris Håvik hörde på litet dåligt, för jag sade faktiskt att jag är medveten om att det i det korta perspektivet kan bli vissa utgiftsökningar därför att många söker delpension, men att det på sikt kommer att visa sig vara en besparing. Hade vi råd att hålla oss med alla de här socialförsäkringssystemen, så vore vi väl alla glada för det. Men när vi befinner oss i en situation med stora budgetunderskott, är det nödvändigt att vi gör besparingar inom stora system, så att besparingarna blir av stort omfång. Jag vill också erinra om att jag sade att det finns möjlighet att ta en lägre grad av förtida uttag. Det införs ju nu en möjlighet till en fjärdedels sådant uttag. Den här debatten om att man inte skulle kunna få vara kvar i arbetslivet är alltså helt felaktig. Jag har sannerligen läst på. Vi har haft hearings, vi har besökt olika grupper, och jag har tagit del av det material som finns. När jag säger att det här är en riktig åtgärd, betonar jag återigen att det inte är något fel att t.ex. tjänstemannagrupper har tagit delpension när de har haft möjlighet till det. Men jag menar att den gråtmilda debatt som har förts om utslitna arbetare som nu inte tillåts vara kvar några år i sitt arbete -- den debatten är felaktig, den stämmer inte med verkligheten.

Fru talman! Delpensionen är förmånlig inte bara för de enskilda människorna, utan för samhället. Gullan Lindblad tar upp den andra ytterligheten -- att det inte är de mest behövande som tar det här tillfället till delpensionering. De som har de tyngsta jobben är kanske delvis förtidspensionerade före 60 Även karensdagar är en omöjlig besparing, eftersom det är de långa sjukskrivningarna som man måste komma åt. Införandet av karensdagar blir ett ytterligare slag mot dem som Gullan Lindblad säger att den här regeringen vill värna om. När det gäller sänkningen av ersättningsnivån i sjukförsäkringen kan det diskuteras hur bra den reformen är. Det som hände när sjukförsäkringssumman sänktes var ju att man i stället tar ut semesterdagar eller tar ut kompledighet, att man på olika sätt försöker slippa sjukskriva sig. Men vad det leder till i ett längre perspektiv återstår ju att se. Om man börjar riva i ett system, skall man vara mycket väl insatt i hur verkningarna blir på andra områden. Det räcker faktiskt inte att bara titta på hur förhållandena blir inom socialförsäkringsområdet, utan man måste se de här trygghetssystemen i ett perspektiv som omfattar hela samhället. Även om det finns olika fack i pappas börs, blir ju inte resultatet så mycket annorlunda om man bara flyttar från ett fack till ett annat, utan det är den samlade summan som är avgörande. Jag hoppas att jag får möjlighet att i ett senare inlägg återkomma till vårdbidraget; det blev litet ofullständigt på grund av att jag inte hade så gott om tid.
Fru talman! Jag har innan jag kom till riksdagen i tolv års tid arbetat med förtidspensioner, delpensioner av olika slag och arbetsskadeförsäkring. Jag vet ganska väl hur människor har det ute på arbetsplatserna, och jag vet också hur vi har sett på dessa frågor vid försäkringskassorna. Vi har menat att delpensionen till dels har varit väl så förmånlig och gett en mycket hög kompensation. Det är bra, om vi har råd med det. Men vi har inte det i dag. Vi måste alltså prioritera utgifterna inom de stora socialförsäkringssystemen och styra medlen dit där de bäst behövs. Ett sådant område är vårdbidragen, som Berith Eriksson vill tala om senare. Jag tycker att det hade varit förtjänstfullt om man hade sagt: Här gör faktiskt regeringen under en ekonomiskt besvärlig period en stor reform när det gäller att förbättra för mammor och pappor med handikappade barn och även för anhöriga till sjuka, vilka kan ta ledigt en tid för att vårda sina sjuka nära och kära. När det gäller karensdagarna har vi inte något konkret förslag på bordet. Men vi som är långtidsfriska borde faktiskt kunna dela med oss genom en liten självrisk i försäkringen så att vi har möjlighet att ge hjälpen där den bäst behövs. Det tycker jag är god socialpolitik, och jag talar med ca 30 års erfarenhet från det fältet. När det gäller såväl minskningarna i ersättningsnivån inom sjukförsäkringen som sjuklönesystemet var det kloka och bra reformer som vi hade hoppats att även Socialdemokraterna hade kunnat ställa upp för och säga att detta var bra. Svenska folket blev över en natt 25 % friskare, och det är mycket bra. Det finns också en annan aspekt i detta. Med ett sjuklönesystem har vi lagt ett ökat ansvar på arbetsplatserna och arbetsgivarna att åstadkomma bättre arbetsmiljöer. Men vi har också genom beslutet om rehabiliteringsförmåner gett ett ökat incitament att verkligen hålla människor kvar i arbete. Detta är alltså mycket bra reformer. Det kommer nog också att visa sig på sikt.
Fru talman! Vi skulle kanske kunna stå i timmar här i kammaren och tala om huruvida vi har råd eller inte råd. Jag anser att vi inte har råd att ta bort delpensionen. Jag tillsammans med många andra anser att det blir dyrare för samhället. Sedan till karensdagar. Ja visst, jag är frisk och drabbas inte av karensdagar. Jag har ingenting emot att betala till en föräldraförsäkring fastän jag aldrig haft möjlighet att utnyttja en sådan. Mina barn kanske kan göra det. Jag är beredd att betala till en sjukförsäkring fastän jag inte utnyttjar den, eftersom jag anser att det är tillräckligt bra att jag får vara frisk. Det förändrar inte läget för dem som verkligen drabbas av karensdagar. Det är de som har arbeten eller sjukdomar som gör att de behöver vara borta mer från jobbet än vad exempelvis jag behöver. Jag förstår inte riktigt den koppling som Gullan Lindblad här gör. När det gäller möjlighet att ytterligare kunna stanna hemma och vårda handikappat barn och närståendevården ger jag min éloge, och jag tycker att det är bra. Däremot anser jag att det är otidsenligt att en sambo skall vara tvungen att gifta sig för att kunna vara hemma och vårda ett handikappat barn.
Fru talman! Berith Eriksson och jag har olika uppfattningar när det gäller delpensionen. Här kan vi debattera i timmar utan att komma till samma ståndpunkt. Jag hävdar fortfarande att vi skall värna om de försäkringar som är alldeles nödvändiga för människors sociala trygghet, och då får vi kanske sortera bort det som är litet mer av en guldkant, som i och för sig är bra, men som vi i dagens läge inte har råd med. Det kommer att bli en besparing på sikt. När det gäller karensdagar vill jag säga, även om förslaget egentligen inte ligger på bordet i dag, att det naturligtvis kommer att införas ett högriskskydd för dem som är ofta och återkommande sjuka, t.ex. den som har migrän ofta. Med läkarintyg skall man då kunna visa att så är fallet, och på det sättet skall man inte behöva få någon karens. Generellt sett anser regeringen och utskottsmajoriteten att det är viktigt att avgifter och förmåner i fortsättningen kommer att stå i bättre överenstämmelse med varandra. Därmed är inte sagt att vi alla, både Berith Eriksson och jag, inte solidariskt skulle vara med att betala försäkringen. Men i dag råder en väldig divergens inom socialförsäkringssystemet, där man inte får ut någonting. Det gäller också sjukförsäkringssysstemet för dem med verkligt låga inkomster. Det menar vi att man skall åtgärda. När det gäller frågan om ersättning vid samboendeförhållanden är det bara att läsa på s. 43 enligt vad som sagts i betänkandet -- ''likställs med en förälder vid rätt till tillfällig föräldrapenning den som föräldern sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden.'' Det som efterfrågas är alltså redan infört. Det som Berith Eriksson eftersträvar är homosexuella sambors rätt till ersättning. Det pågår, som jag förut sade, en utredning som ser på frågan om registrerat partnerskap för homosexuella. Jag skall inte i dagens debatt säga någonting om vad den utredningen kommer att föreslå.

Fru talman! Jag vill beröra ämnet karensdagar. I dagens nummer av Svenska Dagbladet intervjuas statssekreteraren i socialdepartementet Göran Rådö. Han uppger att regeringen kommer att genomföra förslaget om karensdagarna. Departementet arbetar för fullt med detta, men det blir litet senarelagt eftersom det finns en del tekniska komplikationer. Om regeringen skall genomföra förslaget om karensdagar måste det finnas en majoritet i riksdagen, och det finns inte någon sådan majoritet. Vi i Ny demokrati kommer inte att rösta för några karensdagar, och det har vi sagt upprepade gånger. Vår extra partistämma fattade beslut om detta i februari i våras. Vi har lagt fram vårt eget förslag, och jag tycker att Gullan Lindblad skulle titta noga på det förslaget och se till att departementet slutar att arbeta med förslaget om karensdagar, eftersom det inte kommer att gå igenom. Vi kan diskutera om summorna och procenttalen osv., men jag tror att vårt förslag utgör ett gott underlag för att lösa hela biten med arbetsskador, vård av sjukt barn, ersättning vid arbetslöshet, garantilön m.m. Detta är ett omfattande förslag som löser en mängd problem inom detta område. Det borde startas en diskussion om förslaget. Jag tror att vi har goda möjligheter att komma överens. Vi brukar ju annars komma överens.
Fru talman! Som jag redan tidigare har sagt finns det inte något förslag om karensdagar på bordet. Vi kommer säkert att kunna ha kontakt med varandra från alla partier i den frågan, om det nu kommer ett förslag, vilket det gör enligt regeringens proposition. Jag skall inte vidare orda om det. Det är viktigt att vi ser på alla förslag. När det gäller dagens debatt vill jag slutligen säga, fru talman, att det är viktigt att regering och riksdag är ansvarsfulla när det gäller utformandet av inte minst de stora socialförsäkringssystemen. Vi måste veta att vi har råd att betala dem. I ett vanligt hushåll får vi suga på ramarna när vi har varit litet lössläppta och köpt det som vi inte skulle ha gjort. I Svea rike har det tidigare varit så att man bara har höjt skatten. Den tiden är förbi. Vi kan inte fortsätta med skattehöjningskarusellen. Nu måste vi spara i de offentliga utgifterna. Det är viktigt att de förmåner som vi genomför och som vi behåller är finansierade till alla delar. Det har det varit litet si och så med under den socialdemokratiska regeringsepoken.